Herr talman! Herr Bergman klagade över att bostadsdebatten är den gamla vanliga, och det är den ju faktiskt — det håller jag med honom om. Men har inte herr Bergman någon gång haft anledning att då fråga sig, varför man från oppositionens sida funnit anledning att upprepa detta mångfaldiga reservationsskrivande?

Det är fel, herr Bergman, att jag på något sätt påstått att vi anser att samhället helt skall ta sin hand från bostadspolitiken. Det har vi nog aldrig sagt. Vi anser att både de kommunala och de kooperativa bostadsföretagen har sin mycket stora betydelse, därför att de tillsammans med de enskilda företagen ändå får fram just den nyttiga konkurrens som vi tror på i det här sammanhanget. Och vi menar att om det enskilda byggandet helt skulle tvingas bort — vilket man litet grand är på väg mot — vore det fara å färde, för att inte tala om att man skulle göra sig urarva allt det kapital, den kunnighet osv. som också finns där. Jag är alldeles övertygad om att herr Bergman inte skulle finna det riktigt, inte skulle anse att det vore nyttigt för vår bostadspolitik, om en enda organisation — låt oss säga SABO — blev ensamt dominerande på hela bostadsmarknaden.

Herr talman! Det är givet att det kan vara svårt att variera ett tema som i stort sett är detsamma. Förslagen i bostadspropositionen skiljer sig ju inte särskilt mycket från år till år. Om vi har haft anmärkningar och inte fått yrkandena tillgodosedda är det rätt naturligt att vi återkommer. Därför tycker jag kanske att herr Bergmans klagomål är något obefogade. Jag skulle ju då med minst lika stor rätt kunna konstatera att åtminstone så långt tillbaka jag kan minnas när det gäller bostadsdebatterna i riksdagen — och det är rätt lång tid — har herr Bergman för det mesta deltagit i dessa debatter och varje gång inlett sina anföranden på precis samma sätt. Det kanske skulle vara trevligt med litet variation där också. yttrande, att jag skulle ha sagt att skillnaderna var mycket små mellan regeringspartiets uppfattning och de borgerliga partiernas uppfattning. Det var i själva verket beträffande ett enda avsnitt som jag påpekade det, och det var just det avsnitt — totalfinansieringen — där socialdemokraterna framträder som reservanter och går emot en kommunistisk motion som vi också i vår skrivning yrkat avslag på. Vi har emellertid där bildat utskottsmajoritet. Den socialdemokratiska skrivningen har väl tillkommit för att man skall ha något litet att peka på, medan man egentligen inte vill ha någon ändring i ett system som den mesta tiden har fungerat ganska bra, Klart torde vara att man inte får fram mera pengar genom en statlig totalfinansiering. Vad igångsättningen angår kanske man skall tro mera på herr Bergman än på statistiska centralbyrån. Jag är fullt medveten om att man skall ta igångsättningsstatistiken med en nypa salt. Vi har tidigare haft perioder med mycket hög igångsättning, statistiskt bevisad sista kvartalet, därför att man mellan jul och nyår satte upp bodar på några stora arbetsplatser. Men tendensen är i alla fall mycket påtaglig, och det var den vi närmast ville peka på.

Herr talman! De ytterst allvarliga siffror över igångsättningen av bostadsbyggandet som nyss visades på TV-skärmen försöker herr Bergman nu gå förbi genom att tala om att statistiska centralbyrån har missat en del. All right, siffrorna kan vara svårtolkade. Men när minskningen är 41 procent i Storstockholm, 38 procent i storstäderna och 30 procent i hela riket, så finns det marginaler för vissa fel, och siffrorna är ändå ytterst allvarliga, vad herr Bergman än säger. De är mycket allvarliga för dem som drabbas av byggarbetslöshet, för dem som får dyrare hyror och för de kommu ner vilkas planering blir rubbad. Under de tre senaste åren har vi här i landet påbörjat ca en femtedel av det totala antalet lägenheter under första kvartalet. Siffrorna återfinns i propositionen. Om den trenden står sig i år, hamnar vi ungefär på nivån 60 000. Så allvarligt är det, herr Bergman! Sedan sade herr Bergman också att de förbättrade finansieringsvillkoren gynnar byggmästarna. Jag bemötte den saken i mitt förra anförande, men herr Bergman sade som han gjorde ändå, och han hade precis samma replik förra året. De förbättrade lånemöjligheterna för det privata byggandet ger först och främst förbättringar för de konsumenter som skall bo i de uppförda husen. Folkpartiet har presenterat en lång rad förslag om bostadskostnadsnämnd, förbättrade finanseringsvillkor m.m. — alltså just sådana konkreta förslag som herr Bergman efterlyste — och de frågorna kommer herr Ullsten i ett senare inlägg att återkomma till och redogöra för.

Herr talman! Fröken Ljungberg frågade om jag inte hade haft några funderingar kring de många reservationer som återkommer varje år. Jo, det är ju det man har. Man funderar mycket över dem varje gång, och man upptäcker att de är likadana varje gång. Ståndpunkterna är alltså låsta, både oppositionens och våra; vi har inte ändrat åsikter. Det är alltså det funderingarna leder fram till men fröken Ljungberg vill att vi skall fundera så att vi kommer till fröken Ljungbergs uppfattning, men det vägrar jag att göra. Det är kanske det som är besvärande. När jag sade att de moderata vill att samhället skall ta sin hand från bostadsförsörjningen så använde jag ett symbolspråk. Jag är på det klara med att ni inte vill att man skall ta bort t.ex. byggnadslagstiftningen. Naturligtvis inte. Men det väsentliga är ju kapitalförsörjningen. Vid tidigare riksdagar har ni framställt klara yrkanden som syftat till att bostadsbyggandets kapitalförsörjning skall ske på den öppna marknaden i konkurrens med andra ändamål. Det är att ta bort sin hand från det som är mest väsentligt. Jag skulle kunna ta fler exempel på det, men jag tycker att det här räcker. Jag trodde inte att det var generande för en moderat att höra att man tolkar partiets politiska ideologi på det enkla sättet, som i varje fall för dem som läst litet grand politisk historia måste framstå som en formulering som var vanlig tidigare. Om herr Alvar Andersson i Knäred har känt sig stött av min formulering när jag sade att vi håller på och upprepar oss, så vill jag bara försäkra att — och det hade han hört om han hade lyssnat noga — den värderingen gällde mig själv också. Jag sade att jag skulle önska att jag kunde vara lika ärlig som herr Werner och säga att jag läste innantill och jag sade att såväl motioner som reservationer och utskottets avslagsyrkande på motionerna är desamma nu som förr. Det var en allmän karakteristik av vårt dilemma, när vi år efter år måste uttala oss som vi gör. Vi kunde ju finna någon annan form för det, men det orkar vi tydligen inte göra. Det var bara det dilemmat jag beskrev, inte herr Alvar Andersson. Han är i det avseendet likadan som vi andra. Jag har inte sagt att man skall tro på mig och inte på centralbyrån. Jag tror definitivt att man skall tro på centralbyrån. Den har adderat rätt. Men centralbyrån har inte i och för sig haft anledning att undersöka grundmaterialets innehåll; man har skickat ut frågeformulär, fått dem tillbaka och adderat resultaten. Men där ligger alltså felet. Herr Alvar Andersson var tydligen inte medveten om att hans eget län fått en nästan fördubblad bostadsproduktion; det kunde ju ha varit en upplysning. Tolv andra län har också fått en ökad bostadsproduktion. Herr Strömberg ifrågasatte riktigheten av de upplysningar som jag har försökt få in från olika instanser. I min egen stad, Göteborg, igångsattes första kvartalet förra året — man är litet olaglig där nere, eftersom det är så långt ifrån Kanslihuset — 1 000 lägenheter mer än man skulle få. Utgångspunkten var alltså 1 000 lägenheter för mycket. Det var ytterligare två talare jag skulle ha bemött, men tiden räcker inte till det.

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå att herr Bergman tvunget skall dra fram enskilda län ur statistiken för igångsättningen under första kvartalet för att bevisa att igångsättningen är större. Det intressanta är ju hur stor den är för hela landet; man får vara fullt på det klara med att det statistiskt naturligtvis kan vara mycket varierande för olika län när det gäller en så kort tidrymd som ett kvartal. Men när statistiken för hela landet sammanlagt tyder på en så avsevärd nedgång trots de gynnsamma naturliga byggförutsättningarna innevarande år, är det väl rätt naturligt att man känner oro. Att det var en betydande igångsättning i mitt eget län på grund av den mycket stora industriuppbyggnaden i vissa områden av länet var jag fullt på det klara med. Det var en sak jag inte hann med i mitt förra inlägg. Herr Bergman talde om våra förslag till frisläppande av småhusen. Det har varit mycket markant att det privatfinansierade byggandet, som i mycket stor utsträckning utgörs av småhusbyggande och som sköts av länsarbetsnämnderna, alltså arbetsmarknadsorganen, i huvudsak dirigeras till storstadsområdena. Vi har för vår del betonat såväl i motionen som i reservationen att vi närmast syftar på landsbygdens och de mindre tätorternas behov. Om man skulle vara allvarligt bekymrad över att ett generellt frisläppande av småhusen skulle leda till att de tre storstadsregionerna huvudsakligen skulle göra anspråk på småhusbyggandet, finns ju alla möjligheter för de handläggande myndigheterna att avgränsa dessa områden. Regeringen har onekligen betydande fullmakter att vidta åtgärder på bostadsbyggandets område och skulle kunna handha den uppgiften.
Herr talman! Herr Alvar Andersson i Knäred och jag skall nu utreda bl.a. möjligheterna att förändra kvotreglerna. Det är skönt att han nu har upptäckt att motionen var slarvigt skriven på så sätt, att man kunde öppna slussarna för en kolossal produktion av småhus i storstadsområdena. Det var det som jag påpekade. Till herr Strömberg vill jag säga att jag med förtjusning skall läsa protokollet för att se om han har anfört några synpunkter som ger en förklaring till att produktionen ökas och villkoren för de boende förbättras om man ökar lånegränsen till 92 procent för de privata byggmästarna. Jag hörde inte att herr Strömberg sade det, men gjorde han det skall jag ta upp en allvarlig diskussion med honom. Jag är bara nyfiken, om det kan ha den betydelse som han gjorde gällande. Till herr Werner vill jag säga att detta med totalfinansiering är en värdering ur bostadsbyggandets egen synpunkt. Den saken är alldeles klar. Men bostadsbyggandet är en del av samhällsverksamheten och dess finansiering är en del av verksamheten på kapitalmarknaden i stort. De ingrepp som en totalfinansiering av bostadsbyggandet medför på kapitalmarknaden får också beaktas när man bedömer de fördelar som står att vinna. Vi har ju i dagens läge uppnått gynnsamma finansieringsvillkor över den privata marknaden. Man måste anlägga en helhetssyn på frågan. Jag känner mycket väl igen exemplet från Vår Bostad, eftersom jag läser den tidningen, medlem som jag är i hyresgäströrelsen. Men det var för ett år sedan, Det var ett gammalt projekt, och det var alltså historiska ting som herr Werner talade om. Jag talar om förhållandena i dag och i framtiden. Det var de gamla reglerna som gav ett så egendomligt utslag. De nya reglerna ger den av mig beskrivna effekten.

Herr talman! Jag kan försäkra att jag känner stor respekt inför de föregående talarna i denna debatt. De är veteraner, på något undantag när, som väl känner till vad de själva och motståndarna brukar säga i debatten. När man är nykommen i civilutskottet för att handlägga dessa frågor blir man kanske en aning chockerad över den materia som utskottet har att hantera. Jag skulle gärna vilja uttala en förhoppning att det skall lyckas för herr Bergman som ordförande i boendeutredningen att städa upp en hel del och åtminstone genomföra den rationaliseringen att de 50 punkter som hemställan upptar kan begränsas till åtminstone hälften när utredningen en gång blir klar. Herr Bergman kommenterade i sitt anförande den av honom och utskottets övriga socialdemokratiska ledamöter avgivna med nr 9a betecknade reservationen beträffande statlig totalfinansiering av byggandet. Herr Alvar Andersson har varit inne på denna fråga, men jag skall litet närmare motivera hur utskottet har sett på yttrandet i detta stycke. Socialdemokraterna i utskottet menar att yttrandet i fråga om hur finansieringen skall ske borde ha en annan formulering än den som utskottet har stannat för. Jag skall därför helt kort ange några skäl för utskottets ställningstagande under denna punkt. I statsverkspropositionen redovisar departementschefen hur bostadsbyggandets kreditförsörjning har förlöpt under de fyra år som den mellan delegationen för bostadsfinansiering och kreditinstituten träffade över enskommelsen om krediter till det statligt belånade bostadsbyggandet har fungerat. Åren 1967 och 1968 kunde överenskommelserna fullföljas utan problem. Under 1969 och 1970 försvårades kreditsituationen. En särskild expertgrupp tillsattes under 1970 för att kontinuerligt följa utvecklingen. Genom samverkan av denna expertgrupp kunde projekten undan för undan finansieras utan större förseningar av byggstarterna, och i mitten av november hade alla projekt fått sin kreditfråga ordnad. Departementschefen framhåller vidare att genom en bättre information till kreditgivarna om den planerade igångsättningen bör det bli möjligt att ännu snabbare lösa uppkommande kreditproblem. Denna uppfattning delas av utskottet. De socialdemokratiska reservanterna vidhåller däremot den av statsutskottet redan vid 1967 och 1968 års riksdagar uttalade uppfattningen att fördelarna med en statlig totalfinansiering är så påtagliga att de borde avstås endast av mycket tungt vägande skäl. Vid 1969 och 1970 års riksdagar vidhöll statsutskottet samma uppfattning.

Trots detta principiella ställningstagande anser sig reservanterna inte kunna tillstyrka bifall till den av vänsterpartiet kommunisterna i motion 1158 gjorda hemställan till Kungl. Maj:t om förslag till statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet genom inrättande av en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank. Motiveringen är, om jag har förstått yttrandet rätt, att erfarenheterna från långivningen i nuvarande former är så pass goda att reservanterna inte har funnit denna hemställan så där särskilt brådskande och aktuell så att den bör stödjas genom ett bifallsyrkande. Utskottet däremot har dragit den slutsatsen av vad departementschefen anför i statsverkspropositionen att överenskommelserna med kreditinstituten har lett till att uppkomna svårigheter undanröjts och att alla projekt fått sin kreditfråga ordnad. Utskottet delar också departementschefens uppfattning att ökade informationsinsatser bör leda till att uppkommande kreditproblem kan lösas snabbare i fortsättningen än förut. ”Med hänsyn härtill”, framhåller utskottet, ”finns det inte skäl att ytterligare överväga frågan om en statlig totalfinansiering av byggandet genom en bostadsoch samhällsbyggnadsbank. Vad utskottet sålunda anfört bör ges Kungl. Maj:t till känna.” Med den motiveringen avstyrker utskottet den av vänsterpartiet kommunisterna framförda motionen 1158. På denna punkt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. I övrigt ber jag att få instämma i de av herr Andersson i Knäred framförda bifallsyrkandena. Sedan jag har framställt dessa yrkanden skulle jag vilja ta upp samhällets markpolitik till en kort diskussion. Jag gör det med anledning av herr Werners i Tyresö inlägg i den frågan. Herr Werner trodde att de borgerliga ledamöterna hade blivit chockade av de motioner som vänsterpartiet kommunisterna väckt när det gäller markpolitiken. Nej, det kan jag försäkra herr Werner att vi ingalunda har blivit. Det är helt konsekvent av kommunisterna att lägga fram dessa motioner — som är helt i överensstämmelse med er ideologi. Vi skulle ha blivit chockade om ni hade väckt en motion som hade tagit avstånd från en socialisering av marken, men vi blir det inte av att ni föreslår en sådan sak — det kan jag försäkra! Det är ganska utmärkande för det sätt på vilket vi för debatten om markpolitiken i detta samhälle att man i rubriken till betänkandet nr 11 använder orden ”samhällets markpolitik”. Jag vill inte klandra utskottet för att man har använt de orden i rubriken i och för sig, därför att det vi i dagligt tal menar med samhällets markpolitik är den markpolitik som berör tätorterna i vårt land. Det är egentligen där vi kan tala om att samhället bedriver någon markpolitik över huvud taget. Men jag anser att det är utomordentligt angeläget att vi kommer fram till en annan syn på markpolitiken. Vi bör gå in för en markhushållningspolitik, som skall syfta till att vi på effektivast och rationellast möjliga sätt skall använda våra markresurser för olika samhällsbehov. Jag är helt på det klara med, i det fallet, att det i många sammanhang kan vara riktigt att samhället äger mark för att tillgodose angelägna samhällsbehov. Jag har dock en mycket pragmatisk inställning till dessa problem. Jag tror att det som är huvudsaken ur samhällsekonomisk synpunkt är det rationella och effektiva utnyttjandet av marken — och det finns inte någon generell bedömning av hur man skall komma fram till en sådan användning. Jag tror inte på en totalsocialisering av mark över huvud taget, utan jag tror att man i fortsättningen får ta hänsyn till samhällets behov liksom till de enskilda människornas behov från fall till fall. Samhällets behov av att äga mark är inte detsamma i glesbygderna som det är i tätorterna. Jag har sagt detta mer i förbigående. Det finns kanske inte något direkt samband med det betänkande vi nu behandlar. Markpolitiken diskuteras i betänkandet närmast i anslutning till bostadsbyggandet, men jag tror att markpolitiken måste inordnas i ett större sammanhang och bedömas ur helhetssynpunkt på ett helt annat sätt i framtiden. Vi skall väl få möjligheter därtill när vi får den fysiska riksplaneringen presenterad för oss någon gång i höst. Då får vi även se resultatet av regionalplaneringen på olika håll. Jag tror att man då på ett effektivare sätt skall kunna angripa markpolitiken. Därifrån kommer jag osökt in på ett annat område, frågan om hur vi skall kunna bemästra den s.k. oförtjänta markvärdestegring, som även herr Werner i Tyresö talade om. Enligt min bedömning sker detta effektivast genom en planlagstiftning för styrning av markens användning i samhället. Jag skall inte närmare gå in på denna fråga, eftersom det säkerligen blir tillfälle att diskutera den i andra sammanhang. Jag skulle sedan vilja ställa ytterligare en fråga till herr Werner. Det som från herr Werners synpunkt tycks vara det viktiga är vilka som bygger husen. Han har en förutfattad mening därvidlag. Om det är de allmännyttiga företagen, samhället, som bygger är allt gott och väl. Men det är väl inte detta som är intressant från den enskilde bostadskonsumentens synpunkt. Vad som intresserar dem är vilka som bygger billigast. Hur kommer man då fram till det billigaste byggandet? Det kan väl endast ske om man förmår att upprätthålla en rimlig konkurrens på detta område. Så länge man inte lägger fram bevis för att den ena eller andra kategorin av byggherrar bygger billigare och bättre än den andra är det ett slag i luften. Man borde med hjälp av siffror fordra ett underlag för hur det förhåller sig. Om vi skall få ett effektivt byggande, måste man uppehålla konkurrens i samhället mellan kooperativt, samhälleligt och enskilt byggande.

Herr talman! Jag erkänner gärna att det är angeläget att kommunerna förfogar över tillräckligt med mark för byggandet, men jag efterlyser ett faktiskt underlag i arealsiffror hur stor bristen för kommunerna egentligen är. Man talar så mycket om att det är brist på mark, att kommunernas markbehov måste tillgodoses för en tid av tio år osv. Har Stockholms stad, som äger hela Södertörn och köpt in hela socknar norr om Stockholm, brist på mark? Har Västerås stad, som har 40 000 tunnland samhällsägd mark, brist på mark? Jag tycker det ligger oerhörda överdrifter i detta tal om att det skulle råda katastrofal brist på mark för kommunerna, Det kan i så fall endast gälla ett fåtal. Det är alltid så i dessa debatter att tätortsinstressena dominerar. Man går ut ifrån deras specifika förhållanden och gör dem allmängiltiga, att gälla hela landet. Jag tror inte de är allmängiltiga. Däremot tror jag visst att det finns nyckelområden där det är angeläget för kommunerna att äga mark, men jag vill också säga att kommunerna har maktresurser, genom lagar av olika slag, att skaffa sig den marken. Jag tror inte det är så illa ställt som det påstås i fråga om samhällets behov av att äga mark,

Herr talman! Herr Bergman började sitt anförande för en tid sedan med att dels — visserligen vänskapligt — kritisera sina föregångare i talarstolen för att de upprepade vad de själva eller deras partivänner sagt i bostadsdebatten förra året, dels komma med den förutsägelsen att han själv kanske också skulle komma att upprepa sig. Om den inledningen kan sägas att den dels innehöll ett riktigt påstående och dels en riktig förutsägelse. Till de upprepningar som herr Bergman gjorde för egen del hörde påståendet att det enda som skilde folkpartiets bostadspolitik ifrån den socialdemokratiska skulle vara att vi för vår del vill ge bättre villkor för de privata byggarna. Påståendet är väl av den karaktären att vi kanske inte behöver gå in på det så mycket i sak. För övrigt har herr Strömberg redan bemött det. Jag skulle bara vilja säga att det tillhör den typ av upprepningar som jag tycker man skulle undvika i denna sorts debatter. Däremot kan det finnas skäl att upprepa en del annat som sagts, därför att det ,handlar om krav som fortfarande inte är tillgodosedda, om missförhållanden som fortfarande är aktuella. Självklart är inte det enda som skiljer oss från socialdemokraterna att vi kräver ett annat låneunderlag för enskilt byggda flerfamiljshus. Jag skall bara ta några slumpvis utvalda exempel av de krav vi har i år och har haft i flera år och som jag tycker är just av den typen att de måste upprepas. Vi har sagt nu, som under de närmast föregående 15—20 åren, att man mäste bygga mera. Vi har fortfarande bostadsbrist och mäste därför kräva att det byggs mer. Vi har sagt att vi vill ha flera småhus och kommer att fortsätta att säga detta så länge bostadskonsumenterna efterfrågar fler småhus. Vi har sagt i år att vi vill utreda bostadsmiljön, och vi kommer att fortsätta att säga det även nästa år om man inte då är i gång med den typ av utredning vi har krävt. Vi har sagt att vi måste förbättra konkurrensen när det gäller byggandet och byggmaterialindustrin, och vi kommer att fortsätta att kräva det eftersom vi menar att det fortfarande råder missförhållande där och att en bättre kontroll skulle kunna leda till lägre priser. Vi har sagt att vi vill ha en samordnad lånegivning så att kommunerna kan bygga sina bostadsområden färdiga med bostäder, följdinvesteringar och bostadskomplement. Vi kommer att fortsätta att säga detta eftersom det handlar om en angelägen sak. Vi har sagt att vi vill ha en utjämning av lånebestämmelserna mellan s.k. allmännyttiga företag och enskilda företag för att på det viset öka konkurrensen. Och det har samband med vårt krav på fri anbudsgivning. Vi har sagt att vi, för att ta det sista exemplet, vill höja inkomstgränsen för förbättringslån för pensionärer därför att kostnaderna har stigit och det här rör sig om ett socialt angeläget behov. Detta är upprepningar, herr Bergman, men det är sådant som vi måste upprepa till dess vi har nått ännu bättre resultat än vi kunnat konstatera hittills på de här punkterna. Ty det bör också sägas att på flera områden har vi fått gehör för våra synpunkter. Men om herr Bergman med sitt inlägg ville ha sagt att han för sin del tycker att bostadsdebatten borde kunna handla inte bara om alla de teknikaliteter som kanske varit övervägande i denna och tidigare debatter, så tycker jag att han har rätt. Det vore bra om vi kunde få debatten att mera handla om boendets förutsättningar, de boendes situation i mera allmänna termer. Jag tycker också att jag har anledning att ge herr Bergman rätt när han i en i och för sig onödig polemik sade att det är fel att utmåla bostadssituationen i dag som sämre än tidigare. Visst är den bättre, men det är tillräckligt mycket som ännu inte är bra. Hyreskostnaderna i många av de nya husen är i dag högre än vad många hushåll har råd att betala. Inte minst de unga människorna som hyresregleringen tvingar in i den dyra nyproduktionen har fortfarande svårt att få sina bostadsbehov tillgodosedda. Många människor är trångbodda. Många bor i bristfälligt utrustade lägenheter. Rapporter från en del av våra nyskapade bostadsmiljöer är alarmerande. Socialhjälpsbehovet stiger snabbt i inflyttningskommunerna. Barn och vuxna har svårt att känna någon trivsel i halvfärdiga bostadsområden därför att samhällsservice av skilda slag, kommunikationer, barntillsyn, fritidsaktiviteter kommer för sent eller försummas. Familjer med ekonomiska och andra svårigheter sammanförs till utvalda hus eller kvarter och skapar en föga önskvärd bostadssegregation. Vi har också bostadsbristen, som herr Strömberg ganska utförligt uppehöll sig vid. Och jag vill gärha understryka vad herr Andersson i Knäred sade, nämligen att vi skall inte låta lura oss av det faktum att det i dag för vissa av bostadsföretagen och även för bostadsförmedlingen är svårt att hyra ut en del lägenheter. Det är tyvärr bara symtom på att byggnadskostnaderna är så höga att familjer som i och för sig behöver lägenheter ändå tvingas säga nej. Av en skrift, som heter En ny bostadspolitik och som Hyresgästernas riksförbund har gett ut, framgår att av landets ca 1 miljon barnfamiljer är — om man håller sig till den gamla trångboddhetsnormen, dvs. mer än två boende per rum, köket oräknat — omkring 11 procent trångbodda. Håller man sig till de nya normerna, vilka ju som mål har högst två personer per rum, köket och ytterligare ett rum oräknat, är närmare 600 000 av barnfamiljerna trångbodda. Dessa siffror och vetskapen om antalet bostadslösa gör ju att vi inte rimligen kan slå av på takten i bostadsbyggandet, vilket alldeles oberoende av om det råkar finnas enskildheter i dessa siffror från SCB som är felaktiga, faktiskt håller på att ske. Men tyvärr är problemet nu inte så enkelt att det bara är en fråga om att bygga mer. Vi måste också bygga billigare. Annars förvärrar vi det läge som vi hamnat i, där de vi främst vill hjälpa till en acceptabel bostadsstandard i dag — barnfamiljerna och de ensamstående, dvs. de relativt inkomstsvagaste — inte har råd att flytta in i de nya hus som vi bygger. Vi har länge haft den målsättningen att inte mer än 20 procent av industriarbetarens lön skall behöva gå till hyran, År 1960 var 20 procent av en industriarbetarlön ca 2 500 kronor, men medelkostnaden för en tvårummare var då 3 300 och för en trerummare 3 800 kronor. År 1968 borde en industriarbetarfamilj med den här målsättningen inte behöva betala mera än ungefär 4400 kronor för sin bostad, men då låg medelhyran för en tvårummare på ungefär 5 000 kronor, på vissa orter en bra bit däröver, samt för en trerummare ett stycke över 6 000 kronor. För att ha råd till den bostad som både uppfyller målsättningens utrymmesnormer och kravet på att hyran inte skall utgöra mer än en femtedel av inkomsten skulle en tvåbarnsfamilj 1968 ha behövt tjäna mellan ca 31 000 och 35 000 kronor. Ändå vet vi att genomsnittsförtjänsten för industriarbetaren det året bara var runt 22 000 kronor. Man har delvis försökt möta de här problemen för barnfamiljernas del med de nya bostadstilläggen. Ca 40 procent av alla barnfamiljer är i dag berättigade till bostadstillägg. Men då måste vi ha klart för oss att den högsta inkomst en tvåbarnsfamilj med en inkomsttagare får ha för att komma i fråga är ca 28 000 kronor, och då utgår bidraget ändå bara med ungefär 265 kronor per år. För att klara låginkomstgruppernas bostadsutgifter har vi därtill de kommunala bostadstilläggen. Men det är ändå så, att situationen med de höga hyrorna har lett till att socialhjälpsbehovet har stigit på ett oroväckande sätt, framför allt inom storstädernas ytterområden. Här skulle man verkligen behöva mer exakta undersökningar, som visar vilken roll bostadseller hyreskostnaderna spelar i bakgrunden till det ökade socialhjälpsbehovet.

Vi vill inte påstå att vi har någon snabbt verkande patentmedicin mot de ökande hyreskostnaderna, men vi vill peka på några åtgärder som vi tycker bör prövas. Bl. a. har vi, vilket jag nämnde också tidigare, pekat på att det behövs en bättre konkurrens på byggområdet för att pressa kostnaderna. Ett dominerande kommunalt innehav av exploateringsbar mark är en viktig faktor för effektiv byggkonkurrens, som förutom själva byggandet givetvis kan innefatta projekteringen och ibland även en del av planläggningen. Kommunerna har under senare år också fått förbättrade medel att driva en aktiv markpolitik.

Man är i dag på många håll mån om att få en rättvis fördelning mellan företag som hör till olika kategorier vad gäller ägandet. Enligt vår mening borde dock huvudprincipen vara fri anbudsgivning, och när någon vill gå ifrån den principen bör detta också särskilt motiveras. Den här ändringen innebär att de byggherrar som inte vill använda eller av någon anledning inte anser sig kunna använda anbudsförfarandet skall bevisa att de ändå fått den billigaste möjliga entreprenaden. Som en konsekvens av konkurrenskravet i den statliga bostadslångivningen till flerfamiljshus och gruppbebyggelse av småhus är det självklart att alla anbudshandlingar och skälen för anbudens antagande måste redovisas. Beträffande enskilt byggda flerfamiljshus föreslår vi, som man varit inne på i debatten flera gånger redan, en höjning av lånegränsen från 85 till 92 procent. Det är inte, som herr Bergman tror, för de privata byggarnas blå ögons skull, utan det är just för att även den vägen åstadkomma effektivare konkurrens. I vår partimotion tar vi också upp tanken på inrättandet av en bostadskostnadsnämnd. Vi tror att det är mycket viktigt att få ett instrument för att följa kostnadsutvecklingen på byggområdet. Ett sådant här organ skulle dessutom ha till uppgift att övervaka att konkurrensen upprätthålles och att föreslå lämpliga stimulansåtgärder. Nämnden skulle motverka prisöverenskommelser och monopolistiska inslag och över huvud taget verka för att rationaliseringsvinsterna kommer bostadskonsumenterna till godo. Nämnden skall naturligtvis anmäla till näringsfrihetsrådet vad den uppdagar i fråga om brott mot en sund konkurrensutveckling. Den skall också — och det är kanske en lika viktig uppgift — i rapporter till statsmakterna ge rekommendationer om åtgärder som är ägnade att främja en effektiv konkurrens. Bristen på goda bostäder och de höga kostnaderna är två av de svåra problemen inom bostadspolitiken i dag. Ett annat är miljön.

Medan förr samhällena växte upp successivt kring människornas behov, bygger vi i dag vad Olivegren kallar ”husmagasin”, uppställningsplatser för hus utan någon mänskligt sett meningsfull placering. Jag tror att han har ganska rätt. Mycket av den vantrivsel som människorna i sovstäderna känner är ett resultat av att vi inte har kunnat ersätta den gamla naturliga anpassningsprocessen med någonting som gör att även de nya och färdigskräddade bostadsområdena blir vad Olivegren kallar ”en kostym som man klär på sig kring sitt sociala levnadsmönster”. Det nya blir effektivt från de ekonomiska och tekniska synpunkter som dominerar den moderna bostadsplaneringen, men det blir ofta tråkigt, anonymt, enahanda och ibland nedbrytande från de mänskliga synpunkter som borde få spela en större roll.

Men vi vet ändå förhållandevis litet om de socialpsykologiska effekterna av vårt byggande. Den centrala aspekten på bostadsplaneringen är trots den mängd av utredningar som finns på det området inte föremål för någon undersökning. Det är därför vi kräver att en sådan utredning skall göras, vare sig den nu görs av den sittande serviceutredningen eller man tycker att vi bör ha en särskild utredningsgrupp för den uppgiften. En del vet vi redan i dag, även utan nya utredningar. Vi inser t.ex. riskerna med den bostadssegregation, som vi ser allt tydligare tecken på. Orsaken är bl.a. en relativt stor ensidighet i de nya bostäderna, när det gäller lägenhetsstorlekar. En större blandning av lägenheter med olika rumsantal och därmed olika priser är en av lösningarna. Vi vet att vantrivseln i de nya bostadsområdena är störst i början och ofta beror på att de s.k. bostadskomplementen — butiker, barnhem, lekskolor, kommunikationer, skolor etc. — inte kan byggas i takt med att de nya samhällena blir inflyttningsklara. Vi har — som herr Strömberg var inne på tidigare i debatten — krävt bättre möjligheter för kommunerna att rätta till detta genom att få lånegarantier även för dessa serviceanordningar jämsides med bostadslånen, givetvis efter de prioriteringar som kommunen själv vill göra. Över huvud taget är en bättre boendeservice i vid mening ett centralt problem när det gäller att få ett bostadsområde att fungera och bli trivsamt att bo i. Det var för att se över en del av de problemen som regeringen 1967 tillsatte den s.k. serviceutredningen. I dess betänkande ”Boendeservice 2” finns också en rad bra uppslag bl.a. just när det gäller att genom en samordnad statsbidragsoch lånegivning för bostäder, skolor, lekskolor och barnstugor underlätta den kommunala planeringen på det här området. En proposition med utgångspunkt från denna utredning var också utlovad till den här riksdagen, men har av någon anledning uteblivit. Det är svårt att förstå varför man dröjt, ty det rör sig här om åtgärder som inte kostar så mycket pengar men som skulle kunna ha en betydande effekt när det gäller att åstadkomma en bättre bostadsmiljö. En sista punkt, herr talman, som jag vill ta upp när det gäller åtgärder för en bättre bostadsmiljö är bostadskonsumenternas möjligheter till inflytande på planeringen. Jag tror att vi här har att göra med en av de grundläggande orsakerna till den bristande trivseln i många av våra till synes exemplariskt välplanerade bostadsområden; det är vi politiker och våra experter som bestämmer, de människor vi bygger för presenteras färdig ”hembygd” i ekonomiförpackning. Inga förändringar vare sig i stort eller smått kan egentligen göras. Här handlar det om att bredda debatten på alla stadier: när det gäller de allmänna målsättningarna för stadsplanering och bostadsbyggande, när det gäller utformningen av konkreta stadsplaner, när det gäller miljön kring det egna huset, när det gäller bostadslägenhetens eller egnahemmets utseende och fastighetens skötsel. Att få flera med i den process där de nya samhällena skapas eller de gamla omskapas är ett ganska allmänt krav men ändå inte alltid så lätt att genomföra. Hur skall vi få en bred debatt kring allmänna men med nödvändighet ganska teoretiska målsättningsresonemang? Det kan vi kanske aldrig räkna med. Vad vi kan räkna på den nivån av diskussionen är mindre teknokratvälde, mera politisk styrning, än vi har i dag.

De spontant framvuxna byalag som vi har sett exempel på både i denna stad och på andra håll är, tycker jag, ett uttryck för att behovet finns och att debatten kommer i gång när någon tar ett initiativ. Bostadskooperationen har en viktig uppgift att fylla här och fyller den delvis mycket bra, hyresgäströrelsen likaså. De av oss föreslagna stadseller kommundelsråden är tänkta bl.a. just som ram för en närdemokratisk debatt om den egna bostadsmiljöns utformning. En debatt som det är viktigt att initiera både här i riksdagen och ute i samhället. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall dels till alla reservationer där folkpartister är reservanter, dels till utskottets hemställan i punkten 16.

Fru talman! Svensk byggnadsindustri har en omsättning på i runt tal 25 miljarder kronor. Den sysselsätter mellan 250 000 och 300 000 människor. Till detta kommer den stora del av svensk industri som är sysselsatt indirekt med byggnadsverksamhet. Det är lättförståeligt att man måste vara speciellt observant på näringsgrenens utveckling, och det finns heller inte någon annan del av svenskt näringsliv som varit föremål för så långt gående regleringar som just byggnadsindustrin och den svenska byggnadsverksamheten. Men trots detta tycks man då och då glömma bort vem byggnadsindustrin är till för. Vi bygger i vårt land årligen ca 100 000 lägenheter. Tar man särskilt stor hänsyn till de önskemål som den enskilde bostadskonsumenten kan ha? Bostadsbyggandet skall framställa så bra bostäder som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Men vad är en bra bostad? Vad är ett rimligt pris? Genom den hårda styrningen av näringsgrenen har vi fått ett invecklat system av öppna och dolda subventioner som gör att det är synnerligen svårt att säga om en hyresgäst betalar den faktiska kostnaden för sin bostad eller inte. I den konsumentpolitiska debatten kräver vi varudeklarationer på de varor som vi tänker köpa, och det görs noggranna och ingående prisundersökningar. Men för bostadskonsumenten är det sämre, och så länge den nuvarande situationen med en utpräglad underskottsmarknad består kommer det att vara möjligt att dölja de verkliga kostnaderna. Det finns nu orter där man har byggt i kapp bostadsbristen. Där är det i dag möjligt att omedelbart erhålla en bostad, under förutsättning att man är beredd att betala det pris som begärs. Någon fri marknad i den bemärkelsen att tillgång och efterfrågan skulle avgöra priset finns inte ens i de här överskottsområdena. En anledning till detta är bl.a. den monopolställning som de kommunala och allmännyttiga bostadsföretagen i dag börjar inta. Man bör stimulera konkurrensen mellan olika byggföretag men också mellan olika byggherrar. Det skulle vara intressant att av representanterna för det socialdemokratiska partiet få svar på frågan: Skall det i det framtida svenska samhället få finnas utrymme för ett privatägt och privatförvaltat fastighetsbestånd? Jag kan väl inte räkna med att få något svar på frågan; den är ju litet stor och litet långsiktig, och dessutom har man på känn att en socialisering i smyg brukar under vissa perioder inte tåla öppen debatt. Men jag hoppas att den utredning, som nu har att ta ställning till frågan om det framtida bostadsbyggandet, verkligen beaktar den fara som ligger i en alltför kraftig favorisering av den ena byggherrekategorin. Det nuvarande lånefinansieringssystemet med sina skilda låneramar liksom också införandet av paritetslånen medför onekligen sådana nackdelar för de privata byggherrarna att man har anledning fråga sig om det i framtiden över huvud taget blir möjligt med de enskilda fastighetsförvaltningsbolagen. Vet vi vad den enskilde bostadskonsumenten egentligen vill ha beträffande antal rum, bostadsyta, standard, hushållsteknisk utrustning osv.? Den frågan har ställts tidigare i debatten i dag, och den har aktualiserats i flera motioner, bl.a. fru Mogårds motion nr 1169, som några av oss Övriga i den moderata partigruppen också har undertecknat. Men jag skall inte uppehålla mig mer vid detta, även om jag gärna skulle vilja göra det därför att jag anser att det är en mycket viktig frågeställning. Fru Mogård kommer själv att i ett inlägg mera utveckla denna fråga. Jag vill ändå bara påpeka att här står centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet enigt kring en reservation, nämligen nr 6 av herr Grebäck m.fl. Årets statsverksproposition innehåller en passus om att det är önskvärt att stimulera byggandet av mindre enfamiljshus. Denna passus måste man givetvis hälsa med tillfredsställelse. Egnahemmen är en boendeform som av de flesta betraktas som mer tilltalande än boende i flerfamiljshus.

En av dessa kvaliteter och kanske den viktigaste är den inre bostadens direkta och enkla kontakt med ett markrum. Om markrummet får en riktig orientering och utformning så kan det fungera som en utvidgning av bostaden under sommarhalvåret. Där kan funktioner som trädgårdsskötsel och annat hobbyarbete, lek och barnpassning under enkla former, vila och samvaro äga rum. Bostaden ger större variation i vila, arbete och rörelse.

Han gjorde det genom att tala om mitt inlägr som en lovsång till egnahemmet, men det blev ju då indirekt ett tal om lovsång från bostadsstyrelsens sida; vi sjöng liksom samma sång, bostadsstyrelsen och jag. Statsrådet Holmqvist sjöng i stället sin egen lovsång om höghusområden och flerfamiljshus. Egnahemsområdena representerade inte alltid någon speciellt gynnsam miljö, sade inrikesministern. Han hänvisade också till en undersökning i Danmark, som visade att miljön var torftig för barnen. Jag har inte lyckats hitta den undersökning som han då talade om. Dessutom frågar man sig: Hur kommer det sig att den danske bostadskonsumenten inte bara föredrar småhusbebyggelse utan också ser till att det byggs mest småhus i Danmark? Andelen småhus i Danmark av den totala produktionen är över 50 procent, den är t.o.m. så hög som 60 procent. I vårt land är andelen något under 30 procent. Denna expertmyndighet, bostadsstyrelsen, förordar alltså småhus. Herr Holmqvist och flera andra socialdemokrater talar för den andra typen av bebyggelse. Herr Bergman påminde visserligen i debatten om att regeringen föreslog ett antal förändringar i villkoren för småhus så att de skulle bli tillgängligare för en större del av svenska folket. Men huvudintrycket under det gångna årets debatt har varit att regeringspartiets syn på en ökad andel småhus är negativ. Så hittar man den här formuleringen i årets statsverksproposition om att småhusbyggandet skall stimuleras. Först blir man ju glad — men så småningom förmodar man att inrikesministerns politiska vilja inte står på särskilt principiell grund, därför att några verkligt genomgripande åtgärder i just stimulanssyfte inte har vidtagits eller föreslagits. Då skulle man vilja få veta i en sådan här debatt: Var står ni egentligen i denna fråga? Är det taktiskt detta, att få in en sådan här liten formulering om att vi skall stimulera småhusbyggandet men sedan inte vidta några praktiska åtgärder? Hur skall man tolka färdriktningen för 1970-talet och för 1980-talet? Innebär uttalandet i statsverkspropositionen om att vi skall stimulera småhusbyggandet, att vi skall hålla oss kvar alldeles under 30 procent eller att vi möjligen skall sega oss över 30 procent med 1 eller 2 procent? Eller menar ni verkligen att vi skall komma i närheten av fifty-fifty, d.v.s. 50 procent småhus? I såväl Västtyskland som Holland, Danmark och Norge är andelen över 50 procent. I Norge är den t.o.m. så hög som 70 procent. Och inte är väl vi svenskar så annorlunda? Det har ju också i många sammanhang visat sig att önskemålen är just att vi skall bygga flera småhus. Detta är en högst intressant fråga för många, många människor, och därför vore det väldigt bra om vi kunde få ett besked om vad er politiska vilja är för 1970-talet i det här avseendet. Är målsättningen 50 procent? Av reservationen 4 vid civilutskottets betänkande nr 12 framgår att halva riksdagen i dag kommer att uttala sig för en annan fördelning mellan flerfamiljshus, höghus, å ena sidan och småhus å den andra. Här går det alltså en klar skiljelinje mellan oppositionen och regeringssidan i dag. Fru talman! Jag skall naturligtvis inte beröra allt i det stora bostadspaketet — vi som talar för moderata samlingspartiet i den här debatten tänker försöka komplettera varandra. Jag skall egentligen bara peka på ytterligare en reservation som vi vill fästa stort avseende vid, och det är reservationen 3 vid civilutskottets betänkande nr 12, där vi tillsammans med centerpartiet framhåller att orter, som inte statistiskt betraktas som expansiva, inte får glömmas bort i den regionala fördelningen. Även på dessa orter krävs förnyelse och standardförbättring i bostadsbeståndet. Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer, där fröken Ljungbergs och mitt namn finns med. Men jag skulle, fru talman, till sist vilja rikta en alldeles särskild vädjan till herr Bergman. Jag tycker vi skall sluta upp med tjatet om att den bostadspolitiska debatten är sig lik från år till år. Vad detta tjat innebär för det egna partiet spelar ju mindre roll för mig, men det kan ändå trots allt bli ett litet problem. Vad som berör mig mera är att detta inte stimulerar vare sig lyssnarna eller dem som deltar i den bostadspolitiska debatten. Jag tycker att vi i stället har skäl att medverka till ett ökat intresse och ett ökat engagemang just i bostadsdebatten. Ett sätt, herr Bergman, att blåsa nytt liv i den bostadspolitiska debatten vore ju att ni omprövade er bostadspolitik. Och ett annat sätt vore att omsätta en del av de kloka förslag som vi har fört fram, herr Bergman!

Fru talman! Vi är några centerpartister som i motionen 33 har framfört en rad förslag till åtgärder för att stimulera upprustningen av äldre bostäder, i syfte att få bukt med det rivningsraseri som nu grasserar. I vissa avseenden kan vi vara tillfredsställda med att utskottet på två ställen på s. 31 i sitt betänkande utgår från att saneringsutredningen skall beakta några av de förslag vi framför i motionen. Detta var egentligen det primära syftet med motionen. I reservationen 18 har utskottets centerpartister ställt sig bakom vårt krav att nya låginkomstgrupper skall ha möjligheter att få del av bostadsförbättringslånen för småhus, vilket de nu inte har. Detta är något ur jämlikhetssynpunkt mycket angeläget. Jag tänker därför inte ta kammarens tid i anspråk för att kommentera de motionskrav som på det sättet har tillgodosetts genom skrivningen i utskottets betänkande respektive i reservationen 18, utan jag skall i stället koncentrera mig på att anföra några synpunkter på de avsnitt i vår motion där utskottet har ställt sig mera kallsinnigt. Utskottet synes mena att nuvarande villkor för upprustning av äldre bostäder är i stort sett tillfredsställande, något som jag med all kraft vill bestrida. Denna min uppfattning anser jag också bestyrkas av den omfattning som rivningarna för närvarande har. Jag tror att det hos allmänheten är en vanlig uppfattning att man i onödan river mängder av hus, som för rimliga kostnader skulle kunna rustas upp och göra tjänst som goda bostäder under lång tid ännu. Vad är då anledningen till att så många fastigheter rivs i stället för att repareras? Ja, vissa vänstergrupper hävdar att rivningsraseriet helt beror på att fastighetsägarna bara tänker på sin profit, och det kanske är riktigt. Men då måste det ju vara så att kapitalet ger bättre avkastning om det satsas i ett nytt hus, än om man använder det för att rusta upp ett gammalt. Om man å andra sidan anser att det från samhällsekonomisk synpunkt borde vara vettigt att reparera gamla hus i stället för att riva dem, så måste man naturligtvis vidta åtgärder för att göra det mera lönsamt att renovera. Vi måste då på ett eller annat sätt förbättra villkoren för upprustning, så att de kommer i paritet med vad som gäller för nybyggnad. Att nå en utjämning genom att försämra de ekonomiska villkoren för nybyggnation tror jag inte är politiskt möjligt. Låt mig för att belysa viljan att rusta upp äldre fastigheter återge några uppgifter som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst. På den uppställning som jag här visar på TV-skärmen ser vi nederst till höger uppgifter om hur man har utnyttjat möjligheterna att erhålla förbättringslån. Ganska många utnyttjar som synes den låneformen, som är synnerligen förmånlig men som är förbehållen pensionärer och vissa andra små grupper medborgare. Med hjälp av dessa låneformer har man sedan 1967 kunnat rusta upp 12 500 — 13 500 lägenheter per år, något som måste betecknas som ett gott resultat av denna satsning. När det däremot gäller de betydligt mindre gynnsamma ombyggnadslånen, alltså de lån som normalt står till förfogande för bostadsmarknaden i övrigt, är utvecklingen en helt annan. År 1967 70, inte uppgå till mer än 1 875 förbättrade lägenheter. För dem som har en negativ inställning till rivningsraseriet måste dessa siffror te sig minst sagt alarmerande och understryker de krav på förbättrade villkor för upprustning av äldre bostäder, som vi ställer i vår motion. Under senare år har man genomsnittligt rivit drygt 10 000 lägenheter per år. Men finns det då något behov av ökade insatser när det gäller upprustning av äldre bostäder? Låt mig lämna några sifferuppgifter, hämtade ur 1965 års bostadsundersökning. Vid denna undersökning grupperade man bostäderna i sju klasser, där klass 1 betecknade nybyggda, helt moderna bostäder och klass 7 utgjordes av gamla, helt omoderna bostäder. Klass 3 är s.k. halvmoderna bostäder, dvs. lägenheter utrustade med vatten, avlopp, wc och centralvärme. I de fyra sämsta klasserna, dvs. klasserna 4—7, fanns det 1965 cirka 660 000 bostäder. Av dem var närmare 400 000 småhus. Det dåliga stödet till upprustning av äldre småhus har medfört att många småhusägare i 50-, 60-årsåldern numera inte har möjlighet att finansiera en modernisering av sina hus. Detta är synnerligen olyckligt, inte minst om man beaktar att många av dem skulle ha kunnat förbilliga en upprustning genom egna arbetsinsatser, om de bara hade kunnat skaffa fram det erforderliga kapitalet. Den möjligheten torde inte förefinnas om de måste vänta med moderniseringen tills de blir pensionärer. Nu har endast de relativt välbärgade småhusägarna kunnat förbättra sina fastigheter, dvs. de som har kunnat låna pengar på annat vis, och faktum är att de på detta sätt också kunnat få ganska hyggliga boendekostnader. Men en sådan situation kan inte godtas ur jämlikhetssynpunkt. Reservation 18 vill rätta till detta missförhållande. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö fanns 1965 cirka 87 000 lägenheter i klasserna 4—7, dvs. de som är sämre än halvmoderna, och av dem låg 80000 i flerfamiljshus. Det otillräckliga stödet för upprustning av lägenheter i flerfamiljshus har lett till att många i och för sig hyggliga, äldre hyresfastigheter fått förfalla och rivits eller betraktas som rivningsmogna av såväl ägare som kommunala myndigheter. Mot denna bakgrund har kommunerna alltför ofta tillgripit det s.k. totalsaneringsalternativet, dvs. man har rivit samtliga fastigheter inom ett visst område i staden, och sedan har man upprättat en ny stadsplan och uppfört nya toppmoderna fastigheter i området. Dess värre har kostnaderna blivit skyhöga, och detsamma gäller hyrorna, något som i sin tur lett till en synnerligen olycklig bostadssegregation i de sanerade områdena. Därtill kommer att man vid denna saneringsmetod även tvingas riva ganska hyggliga hus, som ”ligger i vägen” för realiserandet av den nya stadsplanen. Detta innebär en förstöring av realvärden som är ganska betydande, något som man måste ta hänsyn till i investeringskalkylen och vid hyresberäkningarna,. De tidigare invånarna i de på detta sätt sanerade stadsdelarna tvingas flytta därifrån och de har i regel inga som helst ekonomiska möjligheter att flytta tillbaka när saneringen är avslutad. Det har lett till betydande sociala problem i de aktuella städerna, samtidigt som kostnaderna för kommunala bostadstillägg och dylikt har sprungit i höjden på ett oroväckande sätt, utan att detta på något sätt uppfattats som positivt av de människor som drabbats av förändringarna. Flertalet av dem har i stället efterfrågat s.k. halvmoderna lägenheter i sina gamla stadsdelar, men sådana är det mycket ont om på grund av den politik som förts från samhällets sida. Mot denna bakgrund anser jag det synnerligen angeläget att statens stöd för upprustning och ombyggnad av lägenheter i flerfamiljshus får en sådan utformning att inte minst tillgången på halvmoderna lägenheter ökas! Minst hälften av nyssnämnda 80 000 lägenheter i storstadsområdena tillhörande klasserna 4—7 torde till förhållandevis rimliga kostnader kunna upprustas respektive ombyggas till halvmodern standard. Men för att nå detta mål måste de statliga lånebestämmelserna uppenbarligen justeras så att de bättre motsvarar behov och målsättning. Att så för närvarande inte är fallet framgår klart av den tabell som nu syns på bildskärmen och som visar att renoveringstakten i stället för att öka, så som vi önskar, på senare år har avmattats. Vid genomförandet av upprustningar och ombyggnader är det viktigt att de statliga villkoren och bestämmelserna i avseende på utförandet utformas så, att man inte framtvingar dyrbara och mindre nödvändiga ändringar i bostäderna. Jag kan som exempel nämna att de lånebeviljande myndigheterna i regel kräver att gamla kakelugnar skall rivas ut i samband med upprustning och ombyggnad. Dessa kakelugnar som ofta är mycket vackra inslag i lägenheterna kostar det 3 000 — 5 000 kronor per lägenhet att riva ut. Det är en kostnad som absolut inte står i rimlig proportion till de ökade utrymmen man eventuellt vinner. I andra fall krävs med stöd av stelbent tillämpning av bostadsnormer för nybyggnad m.m. ändringar av planlösning etc. på ett sätt som innebär dyrbara ingrepp i bärande konstruktioner. De lånebeviljande myndigheterna bör i stället eftersträva och godta lösningar som ger optimalt förbättrad boendestandard för det insatta kapitalet. Med här antydd målsättning bör man för en viss kapitalinsats kunna förbättra bostadsförhållandena för 4 — 5 gånger så många människor, om satsning sker på upprustning av äldre bostäder, i jämförelse med vad som blir fallet vid en nybyggnation, Detta är inte minst angeläget med hänsyn till de knappa investeringsresurser som Sverige i dag har att tillgå. En annan och inte mindre värdefull effekt av en ökad inriktning på att rusta upp äldre bostäder är att man på detta sätt skulle skapa lämpliga arbetsuppgifter för äldre, yrkesskickliga byggnadsarbetare som får det allt svårare att hänga med i ackordshetsen på nybyggena. Fru talman! Jag avser inte att yrka bifall till min motion, utan vill bara uttrycka den förhoppningen att vad jag här anfört måtte beaktas när saneringsutredningen nu är i färd med att utarbeta sitt huvudbetänkande.

Fru talman!

Det vore kanske frestande att göra det. Jag skall dock här inskränka mig till några reflexioner i detta sammanhang. Innan jag går in på detta, vill jag erinra om att i rak motsats till vad den senaste talaren säger har vi i detta land verkligen planerat och planerat väl när det gäller bostadsbyggandet. Vi har ett uppställt program med ett klart syfte vart vi vill komma när det gäller bostadsproduktionen. 1964 fastlade vi programmet om att på de närmaste tio åren producera 1 miljon nya lägenheter. Nu när det har gått sex år, finner vi att vi har 611 000 lägenheter färdigställda, alltså i genomsnitt 102 000 lägenheter om året. Detta kan vi jämföra med den produktion vi hade under åren 1961—1965, då produktionen i genomsnitt var 83 000 lägenheter om året. Vi har alltså höjt produktionsnivån med ungefär 25 procent sedan början av 1960-talet. Man kan verkligen säga att det har tagits krafttag för att komma till rätta med bostadsbristen. Det är egentligen inte så underligt att den debatt som förekom under 1960 talets första år, då regeringen anklagades för att den inte tog itu med dessa frågor, nu har upphört. Vi nådde i fjol rekordsiffran 110 000 färdigställda lägenheter. Jag skall skjuta in att speciella omständigheter — bl.a. brådskan att färdigställa lägenheterna inför årsskiftet, den kommande höjningen av mervärdeskatten — kan ha medverkat till att färdigstäl landet forcerades starkare än man hade anledning att räkna med från början. Dessa siffror ger alltså uttryck för att vi har lyckats mer än väl uppfylla den antalsmässiga målsättningen i fråga om produktionen. Under debatten tidigare i dag spelade igångsättningssiffrorna för första kvartalet en ganska stor roll. Flera talare, bland dem herr Ullsten, pekade på att de siffrorna var mycket oroande. Jag vill varna för att dra slutsatser från en så kort period som tre månader. Herr Bergman har redan sagt — vilket jag kan understryka — att rapporteringen inte fungerat särskilt tillfredsställande under första kvartalet. Det hör samman med att det skett en omläggning i fråga om rapportrutinerna, men därtill kommer att de tjänstemän som skulle utföra detta arbete befann sig i strejk under en ganska lång tid. På samma sätt kom en hel del av produktionen att bli försenad genom att ärendena inte kunde handläggas i normal omfattning. Hur mycket detta kan ha spelat in är svårt att säga. Vi kan räkna med att en rätt betydande del av denna förskjutning är en följd av konfliktåtgärderna men att den också får ses såsom ett resultat av en sämre rapportering. Vi vet också av erfarenhet att de preliminära talen kommer att öka. Den riktiga nivån nås då siffrorna efter hand kompletteras. Det är möjligt att det på sina håll har funnits också andra orsaker. Det kan antas att den totala volymen verkligen är något lägre än beräknats, men jag tror inte att vi har anledning att vara särskilt oroade över dessa siffror. Här har tagits upp några frågor av principiell natur. Bl.a. har moderaterna klagat över den låga andelen småhus. Vi bygger, säger de, bara 30 procent småhus. Se på Västtyskland, heter det i moderaternas motion, där producerar man 50 procent i småhus. Den siffran kanske i verkligheten är något lägre i dag. Andelen småhus i produktionen har gått tillbaka i Västtyskland.

Låt oss fråga: Vad är 30 procent av en produktion som ligger över 13 lägenheter per 1 000 innevånare och år? 30 procent av detta ger en siffra som visar att det faktiskt byggs fler småhus i Sverige än i Västtyskland, om vi relaterar antalet producerade småhus till folkmängden. Om vi fortsätter att göra jämförelser med andra traditionella småhusländer som USA och England, där man bygger 4,1 respektive 4,9 småhus per tusen innevånare, blir jämförelsetalet i Sverige 4,1, dvs. det ligger vid ungefär samma nivå. Vi bygger alltså relativt sett flera småhus än Västtyskland, som moderaterna nu framställt som ett föredöme för oss. Vi hävdar oss relativt sett väl gentemot andra länder. När det gäller småhusen kan jag inte låta bli att göra den reflexionen att centerpartiet i sitt bostadsbyggnadsprogram — herr Bergman har redan varit inne på detta — fört fram en sannerligen märklig tanke, nämligen att man skulle släppa all kontroll över produktion av friliggande småhus. Det betyder naturligtvis att vi skulle få en utveckling, där den reglerade produktionen väsentligen skulle komma att bestå av flerfamiljshus. Om man finge bygga de friliggande småhusen utan någon som helst kontroll, skulle vi få en småhusproduktion, för vilken det bleve ett ”fritt fram”. Om man inte gjorde någon nedskärning i det reglerade byggnadsprogrammet, något som heller inte är tänkt från centerns sida, skulle det bli en mycket märklig utveckling. Jag vill erinra om att småhusen kostnadsmässigt är mer krävande än produktionen av flerfamiljshus. Om vi slår ut kostnaderna per familj, blir det högre produktionskostnader för småhusen. Jag är verkligen förvånad över att centerpartiet inte ett skvatt tänkt igenom de här problemen. Man har också diskuterat produktionens regionala fördelning i olika sammanhang. Där vill jag gärna hålla med om att vi under de senaste åren har ökat produktionen i de stora befolkningsområdena, bl.a. i Stockholm, Göteborg och Malmö — storstadsområdena har ju onekligen fått en bättre tilldelning under de senare åren än vad de hade förut. Detta sammanhänger med att vi tycker att människor — oavsett var de bor — bör ha möjligheter att få en god bostad. Man skall inte försöka påverka utvecklingen genom att hindra byggandet av bostäder. Jag kan erinra om att även om bostadsbyggandet under 1960-talet i Stockholmsregionen ökat med 62 procent, har vi i Norrlands kustland en ökning på över 50 procent. Den är således lika påtaglig som i Stockholmsregionen. Fröken Ljungberg och andra talare har varit inne på hur man med en friare ordning i fråga om bostadsproduktionen i det långa loppet skulle kunna åstadkomma både billigare och bättre bostäder. Efter herr Wennerfors har även andra talare tagit upp samma sak och menat att vi borde gå fram på helt andra vägar. Här ligger den väsentliga skillnaden i synsätt mellan moderata samlingspartiet och oss socialdemokrater — jag tror också att man kan säga mellan moderaterna och de övriga partierna i riksdagen. Moderaterna klagar över att bostadkostnaderna stiger och att hyrorna är för höga för vanligt folk. Men denna klagan rimmar dåligt med den bostadspolitik som moderaterna skulle föra, om de hade möjlighet att utöva ett avgörande inflytande. Detta kan man se i den partimotion, som är undertecknad av herr Bohman och andra. I denna krävs att de statliga lånens övre gräns skall sänkas från 100 till 90 procent av låneunderlaget för allmännyttiga företag, från 95 till 90 procent för de kooperativa företagen men höjas från 85 till 90 för de enskilda. Egentligen vill man också avskaffa paritetslånesystemet — vi hörde nyss från talarstolen att man verkligen borde ta itu med den uppgiften. Verkningarna av detta skulle onekligen bli ganska katastrofala för åtskilliga medborgare. För hyresgästerna skulle det innebära att en ordinär trerumslägenhet med en hyra på säg 500 kronor i månaden skulle öka till ungefär 750 kronor eller med nära 50 procent. Detta förslag drabbar främst de allmännyttiga företagen. Det är faktiskt så att dessa i dag har 60 procent av nyproduktionen. Att sänka lånegränsen för paritetslånet respektive avskaffa paritetslånet skulle sannerligen ge ett vackert resultat! De privata hyresvärdarna sätter ju sin hyra i stort sett efter vad de allmännyttiga företagen tar ut. Hyreshöjningarna skulle därför egentligen komma att drabba hela nyproduktionen. När det gäller bostadsrätts havarna skulle de som vill bo i en ny bostadsrättslägenhet i HSB eller Riksbyggen få finna sig i fördubblade insatser. Det rimmar föga med det konstaterande som gjorts under utskottsbehandlingen att det är många som har svårigheter att skaffa fram det belopp som behövs för att klara insatsen i dag. Även årsavgifterna skulle stiga i likhet med vad som skulle ske i hyreslägenheterna. Ja, detta skulle få ganska otrevliga verkningar också för övervägande flertalet nyblivna egnahemsägare, som man nyss värnade om. De flesta har ju valt paritetslånet för att klara kapitalutgifterna. De har fullt frivilligt valt att ta dessa lån. Det frågades här vem som skall klara den skuldbörda som uppkommer till följd av paritetslånet — det kan gälla för olika typer av boendeformer. Jag vill gärna här skjuta in att det finns en utredning som har tagit upp paritetslånesystemet. Den är tillsatt för att granska det och se om det kan vara nödvändigt att åstadkomma vissa modifieringar i systemet. Därför finns det ingen anledning att jag skall göra en särskild deklaration i den frågan här i dag. Den är således under uppmärksamhet. Vad skulle moderaternas förslag betyda för egnahemsägarna? Om huset kostar 125 000 kronor skulle det betyda att de egna kapitalutgifterna skulle öka från 6 600 kronor till 10 400. Det skulle sannerligen inte te sig så lockande för egnahemsägarna. Jag tror moderaternas förslag skulle innebära en dödsstöt när det gäller de lägre inkomsttagarnas möjligheter att skaffa sig småhus. Jag tror det var herr Wennerfors som sade att jag vid något tillfälle deklarerat intresse av att stödja småhusproduktionen, och han ville veta vad jag hade gjort för detta. Jag kan säga, att de siffror jag här har angivit i och för sig visar att vi har en betydande småhusproduktion. Jag vill också erinra om att kommunerna har fullständig valfrihet när de lägger upp sina produktionsprogram. Det är inte riksdagen som har att fastställa hur stor andel det skall vara av det ena och det andra, det är kommunerna som suveränt bestämmer på den punkten. Jag trodde herr Wennerfors hade uppmärksammat vad vi gjort för att underlätta småhusbyggandet. Vi har slopat bestämmelsen om den nedre gränsen i fråga om utrymmen i egnahemmet. Det finns alltså i dag belåningsmöjligheter för även mindre hus än vad som har gällt under tidigare år. Detta har tillkommit med tanke på att möjliggöra bl.a. för pensionärer och ensamstående att också kunna skaffa sig en bostad med markkontakt även om det är en relativt liten bostad. Därmed skapar vi också möjligheterna att på nytt praktisera samma ordning som gällde förr. Man byggde först ett relativt litet egethem och sedan byggde man till det när resurserna blev bättre och familjen kanske växte och man fick behov av större utrymme. Jag hoppas också att vi på det sättet skall kunna möjliggöra även för folk med mera begränsade inkomster att förverkliga drömmen om ett egethem. Vi får väl se hur utvecklingen blir. När det gäller de prefabricerade småhusen så har det funnits en tendens att driva reklamen långt i fråga om standard, utrymme m.m. Man mönstrade ut de små husen ur katalogen. Jag har haft tillfälle att ha en diskussion — det kan också tas som uttryck för en strävan att vidga intresset och möjligheterna för småhusbyggandet — med fabrikanterna och just efterlyst möjligheten att få fram mer av småhus. Jag har sett att det blivit en viss reaktion — det hör naturligtvis mest samman med de ändrade bestämmelserna — och en del av fabrikanterna har nu tagit upp tillverkning av mindre hus och gör reklam för dem. Men det var en beklaglig utveckling på väg mot allt större och dyrare hus. Jag skulle kanske också ha anledning att säga några ord om konkurrenssituationen. Moderaterna talar ju mycket om hur nyttig konkurrensen är och hur dåligt beställt det är med den inom byggsektorn. Jag vill visst inte påstå att det är helt bekymmersfritt på den punkten. Regeringen tillsatte därför också en utredning som skulle se om vi kan förbättra konkurrensförutsättningarna inom byggsektorn. Men det har väl ändå inte kunnat undgå moderaterna att konkurrensen mellan entreprenadföretagen i vårt land är hård. För närvarande är det faktiskt så att en hel del entreprenörer redovisar kraftigt sjunkande vinster och t.o.m. förluster. Jag tror att man också kommer att göra den iakttagelsen att företag gått över styr därför att de överansträngt sig i sin strävan att vara med på marknaden. Konkurrensen på anbudsmarknaden är hård, ja ibland säger man att den är knivskarp. Att priserna trots det gått upp under 1970 och 1971 är främst en följd av de stigande materialpriserna. Därför tror jag att det kan finnas anledning att just granska konkurrensen inom det området. Men det är ju inte något som man från moderat håll funnit anledning att ställa något yrkande om. Den hårda konkurrensen på anbudsmarknaden gör att många privata byggföretag försöker köpa mark och bygga i egen regi. Det har påtalats förut. Jag tror att herr Werner också i sitt inlägg pekade på att ett betydande problem onekligen varit att de stora och kapitalstarka byggföretagen har varit ute och konkurrerat med kommuner och andra intressenter och köpt mark i god tid och till högre priser för att därmed säkra möjligheterna att få vara med och producera bostäder på den marken. Vi har på olika håll i landet haft rätt uppseendeväckande debatter om den betydande begränsning i konkurrensen som markinnehavet kan utgöra. Då inskränks det ju till att bli en kamp om de bästa markområdena. Och det är en konkurrens som bara driver upp markpriserna och som egentligen inte har något gott med sig. Om byggföretagen bygger på egen mark upphör ju all konkurrens i de följande leden. Jag har dock aldrig någonsin hört att man från borgerligt håll riktat någon kritik mot att ett enskilt företag har förvärvat mark och bygger på det och tyckt att detta skulle vara en konkurrensbegränsning. Men det är väl en konkurrensbegränsning så god som någon, om man arbetar på det sättet. Regeringen ser därför allvarligt på dessa konkurrensbegränsningar genom byggföretagens egna markköp. Detta framgår också av direktiven till den konkurrensutredning som jag nyligen har talat om. När det gäller markpolitiken i övrigt tror jag att det är välbetänkt att kommunerna utnyttjar möjligheten att skaffa sig en markreserv. Det är riktigt — som någon tidigare här i debatten sagt — att exempelvis en sådan stad som Västerås som fört en klok och förutseende markpolitik naturligtvis inte behöver ha tillgång till marklånefonden; Västerås klarar sig sannerligen utan en sådan fond. Det finns också andra städer som befinner sig i samma situation, och jag tror inte minst att detta beror på att man inte där haft något borgerligt styre utan fört en mera realistisk politik och haft en mer socialt inriktad syn på markpolitiken. Man har kunnat klara markköpen och haft möjligheter att driva igenom sin politik i fullmäktigeförsamlingarna till gagn för alla kommunens invånare. Men man har inte kunnat göra detta överallt, och marklånefonden är därför onekligen en tillgång, speciellt kanske för de mindre kommunerna som inte har ekonomiska resurser och som inte kan låna upp de pengar som behövs. Den förstärkning som i år sker i fråga om marklånefonden är därför av värde framför allt för de mindre kommunerna. Fru talman! Jag skall inskränka mig till att säga detta. Jag vill emellertid till sist beröra frågan om boendemiljön och bostadens utformning. Herr Ullsten efterlyste en proposition i anledning av servicekommitténs andra betänkande. Propositionen kommer inte att föreläggas vårriksdagen. Detta beror på att förslaget framlades mycket sent och att det varit föremål för remissbehandling. Vi befann oss i tidsnöd och vi ansåg att vi inte förlorade någonting väsentligt på att skjuta på ärendet till höstriksdagen. Eventuellt kan frågan tas upp i nästa års statsverksproposition. Förslaget kom alltså sent. Anledningen till att ingenting går förlorat när vi skjuter på frågans behandling är att regeringen redan i fjol inhämtade riksdagens fullmakt att försöksvis tillämpa lånebestämmelserna när det gäller sådana projekt där det finns samlade lösningar med bostadskomplement av olika slag. Jag ser alltså inte något avgörande hinder mot att skjuta på behandlingen av frågan, men jag kan gärna ansluta mig till herr Ullstens uppfattning att servicekommitténs betänkande inrymmer många intressanta tankar. Det kanske främsta värdet när det gäller servicekommitténs förslag och andra framställningar som har kommit i miljöfrågan ligger i att vi har fått till stånd en diskussion som påverkar vårt sätt att planera. Självfallet får vi anledning att följa upp frågan i riksdagen och ta ställning till de mera långsiktiga lösningar som kan behövas i fråga om lån osv. Debatten om miljön och om bostadens utformning har kommit i gång ganska väl. I jämförelse med andra länder ligger vårt land långt framme härvidlag. Inte minst när det gäller bostadens utformning har vi verklig glädje av att här i landet ha kooperativa och kommunala företag och även enskilda företag som gärna vill satsa på att försöka få så bra bostäder som möjligt och som är villiga att experimentera. Det bedrivs här i landet byggnadsforskning och det bedrivs även forskning på konsumentsidan som är värdefull. Jag kan därför konstatera att vi har kommit långt när det gäller bostadens utformning. Jag har därför mycket svårt att förstå de påståenden som här har gjorts, nämligen att den svenske medborgaren skulle vara särskilt illa ställd när det gäller valmöjligheter. Jag skulle i så fall gärna vilja få exempel på vad det finns att jämföra med och var människor har bättre valmöjligheter. Fru talman! Jag skall inskränka mig till dessa synpunkter, och jag har med det givit svar på en del frågor som ställts under debatten.

Fru talman! Beträffande bostadsproduktionens omfattning påminner herr statsrådet om att vi faktiskt byggt väldigt många lägenheter under de senaste sex åren. Det kan vi bara instämma i och säga: Fattas bara annat! Det har inte rått några delade meningar om det, utan det har varit en ambition för oss alla, och det hade varit betänkligt om produktionen inte legat åtminstone i närheten av den målsättning vi har haft. Att småhusbyggandet skulle ha gått tillbaka i Västtyskland är en uppgift som jag inte känner till. Vidare förstod jag inte riktigt sättet att göra jämförelsen. Möjligen byggs just nu ett litet större antal småhus i vårt land än i Västtyskland, Men frågan är ju hur det är med andelen småhus av den totala produktionen på längre sikt. Det kommer att visa sig om några år, om andelen småhus i Västtyskland har gått ned avsevärt eller om vår andel har gått upp avsevärt. Och jag jämförde inte bara med Västtyskland utan med flera länder, t.ex. Norge, där andelen småhus är 70 procent, Hur utfaller där en jämförelse av det slag som statsrådet gjorde? Min fråga gällde ju ambitionsgraden i fråga om andelen småhus under 1970-talet och under 1980-talet. Skall formuleringen i statsverkspropositionen tolkas så att regeringen vill komma avsevärt över 30 procent? Eller skall den tolkas så att andelen småhus skall hållas kvar vid 30 procent? Eller kan vi hoppas att ni skall försöka närma er 50 procent? Det var vad det var fråga om. Vad beträffar önskemålen och behovet av småhus nämnde också bostadsstyrelsen i förra årets petita att man i preferensundersökningar har kunnat konstatera ett stort intresse för småhus. Visst har vissa åtgärder vidtagits — det instämmer jag helt i, ty det känner jag till — men jag undrar om de verkligen står i förhållande till vad som krävs. När det gäller den fria konkurrensen har vi tydligen helt delade meningar. En sak som moderata samlingspartiet fört fram i flera år är att fri konkurrens på lika villkor är nödvändig och en garanti för att de bostadsprojekt som kommer till utförande utformas så att verklig hänsyn tas till konsumenternas önskemål. Genom konkurrens på lika villkor skapas, anser vi, möjligheter för att stegringen av byggnadskostnaderna skall hållas tillbaka.

Fru talman! I fråga om paritetslånen hinner jag inte göra några reflexioner i annan mån än att jag vill säga att det i herr Adolfssons beräkningar naturligtvis ingår en evig högränta. Kan man dämpa den, blir situationen annorlunda. Jag begärde ordet närmast på grund av den passus i inrikesministerns anförande där han talade om centerpartiets märkliga tanke i fråga om småhusen. Men, herr statsråd, är det en så märklig tanke? Vi har ju i många år haft det systemet att småhusen i princip varit fria. De låg utanför kvoten. Under större delen av förre bostadsministerns ämbetstid var småhusen fria. I princip lämnade man lån utanför kvoten. Den enda begränsningen var att om den valda tomtplatsen var uppenbart olämplig, skulle det inte lämnas lån. I annat fall lämnades det. Skulle det vara alldeles otänkbart att gå tillbaka till ett system som i praktiken fungerade bra under många år? Man avskaffade det för att man ville koncentrera bostadsbyggandet i större utsträckning till storstadsområdena. Det var den faktiska situationen. Jag tycker det verkar i alla fall som om vi i stort sett är överens om att vi skulle kunna uppmuntra byggnation även i andra delar av landet nu. Då borde det vara skäl att verkligen ta under allvarligt övervägande, om man inte kunde göra lättnader i småhusbyggandet. När det gäller småhusen skall jag gärna å andra sidan ge inrikesministern en eloge för initiativet att belåna även mindre småhus. Det är utan tvivel en åtgärd som är värd all respekt och som jag tror är av mycket stort värde.

Fru talman! På middagen i dag, i början av denna debatt, redovisade jag med hjälp av TV-skärmen här vissa siffror från statistiska centralbyrån. Enligt dessa siffror hade igångsättningen av lägenheter i flerfamiljshus under första kvartalet i år sjunkit högst avsevärt. Minskningen var 30 procent för hela riket, 38 procent för storstadsregionerna och 41 procent för Storstockholm. Statsrådet har lämnat en del förklaringar till detta, men kvar står i alla fall att ingen kunnat vederlägga dessa siffror. Kvar står också att vi under dessa tre första månader haft väderleksförhållanden som varit mycket 93 gynnsamma för byggandet. Vi har en 25-procentig investeringsavgift som borde styra byggandet mot bostäder. Nu vill jag be herr statsrådet, eftersom man från socialdemokratiskt håll och från statsrådets sida uttryckt starkt tvivel på dessa siffror, att så snart som möjligt försöka få fram de rätta siffrorna och redovisa dem för riksdagen. Statsrådet säger sig ej vara oroad över utvecklingen. Jag är det däremot, och jag är en aning förvånad över att jag inte fick svar på min andra fråga, vilka motåtgärder statsrådet tänker sätta in. Svaret kanske kan vara att statsrådet inte tror alls på de här siffrorna. Om siffrorna är riktiga — och mycket talar väl för att de i alla fall utvisar en riktig trend — måste man fråga sig hur vi skall kunna hålla produktionen uppe och slippa ryckigheten i bostadsbyggandet. Om vi har haft en lägre igångsättning under första kvartalet än beräknat kommer vi att lida av det under hela återstående delen av året. Resultatet blir arbetslöshet, och planeringen rycks sönder. Nu när kostnaderna för bostäderna är ett huvudproblem måste vi söka hålla en jämn produktion i avsikt att hålla nere hyreskostnaderna.

Fru talman! Svensken är inte särskilt illa ute, var statsrådets svar på de bekymmer som några av oss gav uttryck för när det gäller bostadsmiljöns utformning. Det är ett argument som man litet då och då får höra från regeringens sida. För inte så länge sedan var det ett av de stående argumenten när vi talade om byggnadsvolymen och pekade på hur många som var bostadslösa i Sverige. Då sade man att det var ännu fler bostadslösa i andra länder eller — en ännu mindre jämförbar siffra — talade om bostadsbyggandets storlek i andra länder oberoende av relationer till efterfrågan. Dessa siffror och jämförelser kan väl ibland vara riktiga, men de är väl inte så förfärligt intressanta egentligen. Dessutom var det, såvitt jag vet, ingen som precis sade att vi låg speciellt illa till vid en internationell jämförelse. Vi har att utgå från den situation som föreligger hos oss. Och vad jag sade i debatten var att vi behöver veta mycket mera för att kunna möta de krav på boendemiljön som man reser från praktiskt taget alla håll för närvarande, Vi skulle behöva veta mera, sade jag, om de socialpsykologiska sammanhangen när det gäller att utforma bostadsmiljöerna. Vi har ett ganska rikt fält att bearbeta, vi har debatterna om Tensta och Skärholmen här i Storstockholm och om andra förorter i andra storstadsregioner. Det är bostadsmiljöer som har byggts med hjälp av de vetenskapliga rön som jag tyckte att statsrådet skröt litet grand över att vi har kommit fram till här i landet. Trots detta är det ändå så många som är tveksamma för att inte säga ganska bittra över de resultat som har åstadkommits. Jag tillhör själv inte — det vill jag gärna säga — de oförsonliga kritikerna av de här förorterna. Jag råkar för övrigt själv bo i närheten av Skärholmen. Men jag tycker ändå det finns skäl att studera de här frågorna, att se vad det är som gör att människor inte trivs trots att man tycker att det har skapats ett välplanerat och riktigt samhälle. Denna sak bör tas upp i den utredning som vi har krävt, trots att vi är medvetna om att det forskas. En annan fråga är hur man skall kunna få flera människor med i den beslutsprocess, som leder fram till dessa boendemiljöer. Vi tror nämligen att vi utan ytterligare forskning kan dra den slutsatsen att vi skulle kunna undvika en hel rad av de misstag som för närvarande begås, om flera av de människor vi bygger för fick vara med att påverka miljöns definitiva utformning.

Fru talman! Jag polemiserade egentligen inte mot herr Ullsten, utan mitt inlägg var dels närmast ett svar på frågan om servicekommittén, dels också ett understrykande av att vi har en livlig debatt just i de här frågorna. I det sammanhanget vill jag gärna säga att jag föreställer mig att utvecklingen i fråga om boendemiljön och över huvud taget i fråga om bostadsbyggandet kommer, liksom hittills, att åstadkommas genom våra företag: de kooperativa företagen, de kommunala och också de enskilda. Det kommer att vara impulser från kommunalt håll som ger oss den bättre boendemiljön. Det blir experiment på skilda sätt som man utvecklar i olika samhällen och debatt och diskussion kring dem som kommer att göra att vi får en ständigt bättre miljö. Visst skall vi driva debatten i riksdagen, men jag tror att det som kommer att ha störst betydelse är duktiga och uppslagsrika kommunalmäns intresse av att ge sig i kast med att praktiskt utnyttja de möjligheter som riksdagen ställer till förfogande att bygga i nya former. Herr Wennerfors vill tydligen att man inte skall tala om absoluta tal, utan det är procenttalen som är avgörande. Jag tycker ändå att det vore anledning, när man jämför med Norge, att erinra om att Norge naturligtvis är ambitiöst på sitt sätt, men där bygger man inte alls så mycket bostäder som vi gör. Man bygger mellan 8 och 9 lägenheter per 1 000 invånare, då vi ligger, som jag sade, över 13. Visserligen har Norge en småhusandel på 70 procent, men varför förirra oss bara i de här procenttalen? Om vi drog ner vårt byggande till att motsvara Norges eller något annat lands, om vi gick ner till 7 å 8 lägenheter och antalsmässigt höll uppe byggandet av småhus, så skulle vi ha åstadkommit en bättre lösning! Vi hade fått en större andel av småhus, och då skulle vi således bättre ha levt upp till de förväntningar som moderaterna ställer på bostadsproduktionens inriktning. Här kan vi naturligtvis inte komma ifrån att kostnaderna också spelar en roll. Låt vara att egnahemsägaren i vissa avseenden är favoriserad, det krävs ändå en kapitalinsats för att man skall kunna skaffa sig förmånen att ha hus, och det är inte alla som har möjligheter till det. På olika sätt görs försök att underlätta egnahemsfinansieringen så att även folk med mindre inkomster skall få möjlighet att bo i ett småhus.

” Däremot har jag fått brev från människor som säger: ”Jag blev felaktigt informerad om att det var bättre för mig att välja ett räntelån, dvs. att betala den faktiska räntan plus en bunden amortering. Kan jag inte nu få möjlighet att gå över till det socialt motiverade lånesystemet? De kostnader jag fått är helt orimliga, och jag har svårt att klara mitt egnahem.” Och så har man sagt: ”Jag fick informationen genom banken.

Så någon särskild upplysningsverksamhet kring den saken behövs inte, särskilt som jag tror att det är väldigt få människor som skulle välja att låna på det sättet även om vi gick ut med en grundlig information. Men väldigt många ångrar i dag att de tog intryck av den propaganda som inte minst moderata samlingspartiet medverkade till för några år sedan. Dessa människor har faktiskt fått vidkännas rätt mycket av obehag och höga kostnader. De kanske mycket hellre vill ta kostnaderna någon gång framöver. Som jag sade har man ju möjligheten att när man vill gå över från paritetslån till en annan belåningsform. Jag är således inte så intresserad av att starta någon sådan informationskampanj som herr Adolfsson efterlyser, eftersom jag inte tror att det finns något behov av den. Till herr Strömberg vill jag säga att vi gärna skall komma tillbaka till de här tre månadernas statistik. Vad jag nämnde var de sex år som har gått och det bostadsbyggande som vi har åstadkommit och som genomförts programenligt och t.o.m. överträffat programmet. Då tycker jag inte att det tjänar så mycket till att i denna debatt ta upp frågan om hur det har varit med bostadsproduktionen under de första tre månaderna i år. Jag har angivit varför de här siffrorna inte är så mycket att fästa avseende vid. Jag medger att det kan vara en nedgång, men det är i och för sig inte att beklaga. Ur samhällets synpunkt är det viktigare att man startar byggandet av bostäderna under andra och tredje kvartalet. Då har vi utsikter att få mer producerat under den del av året — dvs. vinterhalvåret — som normalt är det besvärligaste. Jag tillägger gärna att vi i dag har en arbetslöshet som gör att man kanske kunde ha anlagt en annan värdering. Men jag har givit besked om vad det är som kan ha orsakat utvecklingen. Då får jag svaret av herr Strömberg att vi får hålla oss till siffrorna. Det tycker jag nog är litet fel, om vi är överens om att det inte är så tillförlitligt med en sådan här statistik. Beträffande den artikel som stod i tidningarna häromdagen tycker jag att det är litet missvisande när sådant släpps ut. Jag tycker att statistiska centralbyrån gärna skulle kunna lägga till några upplysningar som anger att dessa siffror inte är helt jämförbara. Det hade i så fall kunnat modifierat uppfattningarna och kanske befria oss från en tämligen onödig debatt i vissa avseenden. Med detta har jag kanske svarat på de inlägg som gjordes och ytterligare motiverat mina ståndpunkter.
Fru talman! Gentemot min jämförelse, när det gäller andelen småhus av den totala produktionen, med Västtyskland, Danmark, Holland och Norge, kommer herr statsrådet med en argumentation som är lindrigt sagt befängd, herr statsråd. Jag jämför alltså den andel småhus som vi har i Sverige med andelen småhus i en del andra länder. Då säger herr statsrådet att de bygger ju inte så mycket hus. Vad är det för argument gentemot vad jag sade? Det står ju inte alls på samma sida i en argumentsamling. Det rör en annan sak. Att man just i dag, under dessa månader eller under detta år, bygger rätt många småhus jämfört med hur många man bygger i Västtyskland och Norge är ju en sak. Det är möjligt att det är på det sättet som statsrådet sade i detta avseende, och det är glädjande i och för sig. Men det är fråga om hur det blir på sikt beträffande andelen småhus av den totala produktionen. Det är där som vi ligger så långt efter, och det är där som vår produktion av småhus icke står i proportion till önskemålen, vilket bostadsstyrelsen bl.a. har påvisat.

Fru talman! De siffror det är fråga om bygger ju inte på någon tidningsuppgift utan på ett pressmeddelande från statistiska centralbyrån den 20 april 1971. Herr statsrådet sade att siffrorna inte var så mycket att fästa sig vid.

Fru talman! Jag utgår ifrån att man kommer att bygga det antal bostäder som riksdagen möjliggör belåning för och som man ger tillstånd till. Skulle det bli så att vi fram på hösten konstaterar att det inte har gått på det sättet, då blir jag verkligen bekymrad. Men en sådan här förskjutning är inte liktydig med en minskad årsproduktion. Ett sådant förmodande är helt orealistiskt, när vi i dag har byggföretag som tävlar med varandra om att få lov att bygga den kvot som kommunen är tilldelad. Jag är således inte orolig för att det programerade antalet lägenheter inte skulle komma att produceras. Frågan är bara: Skall vi göra våra värderingar enbart på bristfällig statistik? Jag skall lägga ned min talan efter detta, det lovar jag; vi kommer ändå ingenstans, om man som herr Strömberg har fått siffror i huvudet och har svårigheter att komma ifrån dem. Men faktum är att jag åtminstone har försökt tona ned detta till vad det rör sig om. Förmodligen kommer vi inte att på något sätt äventyra vårt bostadsbyggnadsprogram, och det är detta som är det väsentliga. Jag tycker att herr Wennerfors i övrigt är skarpsinnig, men här slår det tydligen slint fullständigt i dag. Det är ofrånkomligt att man bygger lika många egnahem per 1 000 invånare i Sverige som man gör i Västtyskland. Kanske det i befolkningen i de båda länderna finns ungefär lika stor andel av människor för vilka pengarna inte spelar så stor roll. Man kan spetsa till det hela och säga att det i fråga om detta bostadsbyggande — framför allt när det gäller de mera exklusiva egnahemmen — bara är en viss grupp i samhället som har tillräckliga ekonomiska möjligheter. Anledningen till att vi har fått en procentuellt sett liten andel småhus är självfallet också strukturen på vår bostadsproduktion. Vi har kooperativa företag och kommunala bostadsföretag som har som utgångspunkt att så många människor som möjligt skall få sin bostadsfråga löst. Man lägger då upp program som bygger på kollektiv samverkan för att åstadkomma gemensamma lösningar i form av flerfamiljshus. Skulle det i och för sig vara rättfärdigare att säga att nu skall vi se till att den procentuella andelen småhus blir lika stor som den är i något annat land? Nej, det viktiga är självfallet att vi har möjlighet att bestämma vad vi vill bygga, hur vi vill inrikta vår bostadsproduktion. Som jag ser det är det meningslöst att tala på det sätt som herr Wennerfors gör. Om man håller sig till procenttal så förvrider man bara det hela. Sedan talade herr Adolfsson om att skjuta kostnaderna framför sig. Herr Adolfsson har inte trängt in i systemets grundtanke, som är att man skall anpassa kostnaderna till den betalningsförmåga som finns i olika skeden. Därför har man lagt upp paritetslånesystemet så att man följer med den penningvärdeförändring — man kan också säga de kostnadsoch värdeförskjutningar — som pågår när det gäller fastigheterna. Jag ser inte detta som något oroande för egnahemsägarna, ty de har ju under tiden förmånen att kunna åtnjuta en ganska betydande värdestegring. Redan det gör att ingen blir illa ställd. Lägger man sedan till den generösa ordning vi har på skattesidan, så har jag mycket svårt, herr Adolfsson, att ta på allvar att det skulle föreligga ett speciellt uttalat behov av att inrikta informationsansträngningarna på denna grupp, som är gynnad i så många avseenden.

Fru talman! I denna bostadsdebatt tas bl.a. upp frågan om statslånens höjd till de kooperativa lägenheterna. För min del skall jag inte ta upp innebörden och fördelen av ett kooperativt boende. Det har vitsordats i många sammanhang och kan lätt konstateras att bostadsrättsformen är överlägsen varje annan förvaltningsform. Den fyller också de fundamentala krav på medinflytande, insyn och demokrati som man alltmer förväntar sig också på bostadsområdet. Därtill kommer det faktum att kostnaderna i bostadsrätten för den enskilde konsumenten är fördelaktigare i jämförelse med andra boendeoch förvaltningsformer. Majoriteten i civilutskottet har därför kommit fram till att ge innehållet i motionen 1165 en puff i rätt riktning, dvs. föreslå en skrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan om att frågan om en höjning av den övre lånegränsen till 98 procent hänvisas till boendeutredningen för skyndsam prövning. Det finns emellertid ett par observanda som måste in i bedömningen av bostadskooperationen. Jag kan börja med att anknyta till den tidigare debatten om bostadsrätten i småhus. Vi vet att produktionen av småhus motsvarar nära en tredjedel av den samlade årsproduktionen. Men antalet småhus med förvaltningsformen bostadsrätt har minskat enormt. Även i redan avlämnade småhus med förvaltningsformen bostadsrätt har skilda önskemål uppkommit om att bryta förvaltningsformen och övergå till egen förvaltning. Detta har en genomgående och av alla väl känd orsak, nämligen den att det från den enskildes synpunkt i normalfallet är det fördelaktigare beskattningssystemet för friliggande villor som lockar. På sina håll kan man se nära nog helt likvärdiga småhus placerade intill varandra i olika områden. Där finns friliggande villor och småhus med bostadsrätt. I många fall är det upplagt för samförvaltning eller olika grader av samverkan på förvaltningsnivå. I de friliggande villorna åtnjuter ägaren ränteavdrag, som till sin konstruktion är sådant att det ger den större inkomsttagaren med de större skuldräntorna rent av stora favörer. Denna möjlighet finns inte för dem som bor i småhus med bostadsrätt. I dessa exemplifieringar sker således inte ett val efter förvaltningsformen utan efter skattesystemet. Denna skillnad är nu föremål för utredning, och det har sagts att ett förslag kanske kommer under 1971. Av många skäl — bl.a. rättviseskäl — är ett förslag på detta område välkommet. När man som jag — själv kooperativt verksam till vardags — gör dessa påpekanden om boendeformernas likställighet i beskattningshänseende, är man naturligtvis också intresserad av att se hur de olika politiska grupperingarna slår vakt om kooperationen. Även om den etablerade bostadskooperationen — i första hand HSB och Riksbyggen — har sin naturliga förankring i den fackliga och politiska arbetarrörelsen, är det av vikt att förankra kooperationen och dess idéer över hela det politiska fältet. När man tittar på motionerna till den här riksdagen, hittar man i motion 521 — upphovsrätten till den har moderata samlingspartiet — en ovanligt lyckad beskrivning av bostadsrätten.

Men logiken är inte vardagsgäst hos moderaterna; i motionens slutfas föreslår man nämligen som gemensam övre lånegräns för bostadsändamål 90 procent av låneunderlaget, oavsett förvaltningsform. Det innebär en försämring av kooperationens möjligheter och en motsvarande förbättring av de enskilda byggmästarnas produktionsmöjligheter. Intressant är också att avläsa reaktionen hos centern. I en reservation till majoritetsförslaget om en höjning till 98 procent har två av centerpartiets tre ledamöter i civilutskottet reserverat sig för en oförändrad lånegräns. Skrivningen i reservationen är på sitt sätt betecknande för den som är vilsen i fråga om dagens produktionskostnader. Man anser de bostadskooperativa företagens lånegränser anpassade till lämplig nivå under förutsättning att överkostnader inte kommer i fråga. Men om överkostnader kommer i fråga då, vid sanering, vid besvärliga exploateringar, vid svårbebyggbar mark eller där man är så framsynt att man redan nu bygger in så väsentliga ting som förbättrad miljö och en utvecklad boendeservice? För den som i centerpartiet har sett en trogen bärare av kooperationen är ställningstagandet här lindrigt sagt en smula förbryllande. I övrigt vill även jag — det har påpekats tidigare — påminna om de risker som finns med den allt vanligare övergången till mindre lägenhetsytor. De mindre ytorna tillkommer för att bemästra kostnadsutvecklingen, och den trenden är farlig. Det är föga uppmuntrande att vi kan stå inför den risken att vi nu bygger ett så stort antal smålägenheter att morgondagens flerbarnsfamiljer kan komma att hänvisas till alltför trånga och otidsenliga bostäder. Den återgång till mindre lägenhetstyper i flerfamiljshus som påbörjades 1969 och fortsatte under 1970 vägs upp av att andelen lägenheter om fyra rum och kök kraftigt ökade för småhusens del. Den aktuella trenden innebär en nästan total klyvning efter storleksklass mellan flerfamiljshus och småhus. I flerfamiljshusen var knappt var tionde lägenhet under 1970 fyra rum och kök eller större; i småhusen var andelen tre rum och kök eller mindre obetydlig. Vi får alltså se upp så att vi inte löper risk att få en sned fördelning i fråga om lägenhetsstorlekar mellan småhus och flerfamiljshus. Jag vill också snudda vid en annan fråga i detta inlägg. Den gäller boendedemokratin. Vi vet att de som bor kooperativt har ett engagemang säkrat i sitt boende, och detta kommer för den enskilde bostadsrättsinnehavaren att förstärkas när riksdagen inom kort fattar beslut om en ny bostadsrättslag. De kommunala bolagen och stiftelserna arbetar inte på vinstbasis utan efter självkostnadsprincipen. Det allmännas insyn i förvaltningen är garanterad. Men de boende i privatförvaltade hus har vanligen små möjligheter att påverka sitt boende. Någon tvingande åtgärd för dessa husägare att ge hyresgästerna insyn i ekonomin finns inte. Att en sådan ändå förekommer på sina håll beror på att husvärdarna har ett seriöst intresse av husens förvaltning och därför tar till vara hyresgästernas intressen och lyssnar på deras önskemål. Men detta är snarare ett undantag än en regel. I motionen 1164 har krav framställts om åtgärder syftande till att åstadkomma ett inflytande för hyresgäster som bor inom privatsektorn. Jag noterar att civilutskottet här gör en klar deklaration. Någon anledning att nu begära förslag till samrådsformer anser inte utskottet föreligga utan vill avvakta vad parterna på bostadsmarknaden genom avtal kan åstadkomma. Som motionär och ledamot av utskottet har jag biträtt denna mening men vill gärna tillägga att det är ett område som riksdagen har anledning att följa med stor uppmärksamhet. Jag menar nämligen att hyresgästerna skall veta mera om fastighetens ekonomi. De skall ha en reell chans att få ta del av boksluten, få veta vad som förestår i fråga om förändringar i fastigheten och kunna överblicka de ekonomiska konsekvenserna därav. Men det kan också vara fråga om en förbättrad miljö i äldre bostadsområden, om en mera utvecklad service, om bättre utrustning och liknande ting. Senast i dag har jag tagit del av ett bekymmer på detta område som en ledamot av kammaren har. Den aktuella lägenheten är belägen i en fastighet där ekonomin är nerkörd och exekutiv försäljning förbereds. Nu häftar fastigheten i skuld. Telefonerna kan avstängas. Oljan löper risk att ta slut. Skulderna är omfattande. Och allt detta sker utan att hyresgästerna är förhandsinformerade om det aktuella ekonomiska läget. Det har de fått läsa om i tidningarna eller i brev från en advokat. Så kan det inte få fortgå. Den snabbt växande hyresgäströrelsen har här en angelägen uppgift. Kommer den inte till rätta med motparten i dessa ting, återkommer jag till riksdagen med en förnyad motion i ämnet. I övrigt ber jag att få ansluta mig till de yrkanden som tidigare under debatten har framställts av herr Bergman. Men, fru talman, jag skall innan jag lämnar talarstolen säga ett par ord om det inlägg som herr Adolfsson presenterade tidigare i debatten. Inrikesministern har på ett fullkomligt klargörande sätt sagt sin mening om de synpunkter som framfördes, men jag kunde faktiskt inte låta bli att med mycket skärpt intresse anteckna vad herr Adolfsson hade att förtälja riksdagen. Jag tyckte att han var ovanligt välförsedd med lösa citat och egendomliga påståenden. Han säger exempelvis att kommunerna inte skall handla som om det fanns ett riksdagsbeslut om marksocialisering. Ty ett sådant beslut finns inte, utropar herr Adolfsson patetiskt. Han hävdar vidare att den socialdemokratiska bostadspolitiken bygger på lösa spekulationer och antaganden och är ett monument över en misslyckad socialistisk epok. Jag tycker att en sådan debatt, som ju knappast har någon anknytning till verkligheten, är att blåsa såpbubblor och förvilla den bostadspolitiska debattens inriktning. Jag skulle vilja rekommendera herr Adolfsson följande: Åk omkring i Sverige. Titta på det nya Sverige som växer fram, ett modernt Sverige i praktiskt taget varje del av vårt land. Titta på statistiken och se var Sverige ligger i fråga om bostadsbyggandets omfattning. Det har skett en revolution på detta område under efterkrigstiden, och det tror jag att den som objektivt vill se på bostadsmarknaden är villig att medge. Men jag förstår att herr Adolfsson längtar tillbaka till den tidpunkt då slumpen regerade bostadsbyggandet och då den naturliga samverkan som nu finns mellan stat, kommun och länsmyndigheter inte existerade. Jag tror att herr Adolfsson är fast i en borgerlig dogmatik, en ideologi som sett sina bästa dagar och inte kan spela någon positiv roll i dagens bostadsdebatt. Därför skulle jag ändå vilja säga att även om det har skett en mycket imponerande utveckling på bostadsområdet, är det mycket kvar att göra. Men det skall ske efter de riktlinjer för bostadspolitiken som under senare år har utformats av den svenska riksdagen. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till herr Adolfsson. Den gäller paritetslånet. Han har ju tidigare roat sig med att ,ställa frågor till inrikesministern. En motfråga kan därför vara i hög grad motiverad, eftersom ändå paritetslånet har till syfte att pressa ned kostnaderna i nyproduktionen: Vad har herr Adolfsson för alternativ? Gäller det subventionspolitik eller gäller det marknadshyror? Vi skulle gärna vilja ha ett besked på den punkten.